Herr talman! Efter denna debatt om en eventuell investeringsavgifts föroch nackdelar, om u-hjälpen m.m., sett ur olika aspekter, skall jag begränsa mitt anförande till att beröra ett par delproblem, närmast i anslutning till det av finansministern framlagda förslaget till förordning om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten. I 168 i det förslaget heter det, att om »läget på arbetsmarknaden påkallar det eller andra synnerliga skäl föreligger, kan Konungen medge befrielse från investeringsavgift helt eller delvis». Eliasson i Sundborn ges exempel på hur angeläget det är att, om riksdagen bifaller regeringens förslag, undantag från uttagande av ifrågavarande investeringsavgift kommer att göras av skäl som anges i nämnda paragraf. Motionärerna hemställer att investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten icke skall utgå för fritidsanläggningar och fritidsbyar inom norra stödområdet. Här rör det sig om områden, där ingen överhettad konjunktur råder. Jag kan exempelvis peka på norra delarna av mitt eget län, Särna och Idre, där vissa AMS arbeten nu pågår i syfte att bereda sysselsättning. Kommunerna har här engagerat sig för byggande av fritidsanläggningar och fritidsbyar för att skapa sysselsättningsmöjligheter, dels med anläggningsarbeten och dels för mer varaktiga arbeismöjligheter. Lokaliseringsstöd har getts för produktion av fritidshus. Det är en sak som har betydelse för dem som får sin utkomst av denna verksamhet. Att det är av utomordentligt stor betydelse för dessa fjällbygder att den utbyggnad som nu sker och planeras ej försvåras torde stå klart för envar. Jag vill också poängtera det mycket starkt, oavsett vilket beslut riksdagen kommer att fatta i fråga om föreliggande förslag om investeringsavgift. Vidare skulle jag vilja stanna för ytterligare ett motionspar, nämligen motionerna nr 313 i denna kammare och 409 i medkammaren av herr Johansson i Skärstad m.fl. I dessa motioner tar man upp till behandling att investeringsavgiften kommer att drabba bl.a. byggnadsarbeten som avser kyrkliga byggnader. Motionärerna begär att kyrkobyggnader skall undantas från denna lagstiftning, och man pekar där på kyrkobyggnader avsedda att byggas för frivilligt insamlade medel. Dessa frivilligt insamlade medel har åstadkommits genom uppoffringar och möda, och församlingsmedlemmarna har gjort dessa insamlingar för att få sin kyrka. För dessa församlingar och deras medlemmar ter sig den pålaga som inve steringsavgiften skulle utgöra både tung och svår att förstå. De kristna församlingarnas medlemmar brukar heller inte höra till samhällets kverulanter. Tvärtom tar de med stor lojalitet sin del av samhällets förpliktelser, samtidigt som de på grund av övertygelse och idealitet utför ett omfattande arbete till medmänniskors bästa, inte bara i vårt land utan också i utvecklingsländerna, inom de områden som fru Lindström nyss så vältaligt har gjort sig till tolk för. Jag tror att vi också kan vara överens om att frikyrkoförsamlingarna är värda ett erkännande för sina arbetsinsatser på det här området. Därför bör man inte försvåra och fördyra en så viktig angelägenhet för dessa församlingar som just lokalanskaffningen är och lokalanskaffningen över huvud taget till kyrkliga ändamål. Jag vill också peka på att det även i de expanderande storstadsområdena finns ett behov av kyrkor och samlingsmöjligheter. Det förslag som här föreligger tenderar ju att strypa och hämma den för människor och samhälle så betydelsefulla verksamhet som kyrkan bedriver. Det är också klart utsagt vid olika tillfällen av offentliga instanser, både statliga och kommunala, att de kristna rörelserna har ett värde inte bara för medlemmarna. Deras samhällsgagnande insats är obestridlig. I min egen bygd har jag helt nyligen sett vad man kan åstadkomma. Där har nämligen uppförts en s.k. småkyrka, och det stora ungdomsarbete som bedrivs där har varit och är inte minst ur ungdomsfostrande synpunkt av utomordentligt värde. Utifrån anförda synpunkter ber jag, herr talman, att senare få ställa följande yrkanden: i första hand om bifall till utskottets hemställan om avslag på proposition nr 10 om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten. I andra hand kommer jag att yrka, därest reservationen av herr John Ericsson m.fl. skulle av kammaren bifallas, att det av

Herr talman! Sammansatta bevillningsoch tredje lagutskottets utlåtande har på ett övertygande sätt motiverat sitt avslagsyrkande i fråga om den föreliggande propositionen. Jag skall endast beröra en grupp av de byggnadsprojekt som föreslås bli belagda med avgift, nämligen kyrkliga samlingslokaler. Därmed vill jag inte utesluta att jag sympatiserar med ett avslag på hela propositionen. För ett par år sedan framlade en av Kungl. Maj:t tillsatt utredning ett förslag, som innebar statsbidrag till de fria samfundens kyrkor och samlingslokaler. Initiativet togs av socialdemokraterna, men det stöddes av en enhällig riksdag. Dessa lokaler bedömdes som så värdefulla ur allmän synpunkt att de vore förtjänta av samhällets stöd. Utifrån redovisningen av de uppgifter som de fria samfunden utför i samhället ansåg man det nödvändigt och önskligt att deras verksamhet inte begränsades utan i stället utbyggdes. Man fann därför samhällets stöd motiverat. I dag möter vi en helt annan värdering från socialdemokraterna. Regeringen och reservanterna är beredda att lägga 25 procents skatt på den kyrkliga byggnationen och därmed hålla tillbaka den verksamhet som utövas av de fria samfunden. Detta gäller inte bara samfundens religiösa verksamhet utan även deras sociala verksamhet bland ungdom, en verksamhet som är erkänd att ha en stor betydelse när det gäller att hålla tillbaka kriminell och annan inte önskvärd utveckling i vårt samhälle. Någon motivering till denna föränd rade inställning kan man inte hitta, men den måste väl finnas, eftersom man nu betecknar kyrkor och samlingslokaler såsom mindre angelägna. Det anmärkningsvärda är att reservanterna går ett stycke längre än propositionen gör. När reservanterna på sidan 34 ger exempel på fall där en liberal dispens bör förekomma nämnes icke kyrkliga byggnader. Detta måste tolkas så att de av reservanterna betecknas såsom mindre angelägna än de andra projekt som man kräver dispens för. Reservanterna har på så sätt skärpt situationen för kyrkligt byggande. Ett bifall till reservationen innebär således att riksdagen ger regeringen en vink om att största möjliga återhållsamhet i dessa ärenden skall iakttagas. Såvitt jag känner till är det första gången riksdagen gör denna värdering i vårt land, och den är mycket beklaglig. För de frikyrkliga samfunden blir den föreslagna avgiften särskilt besvärande, eftersom dessa samfund uteslutande arbetar med frivilliga gåvor. Det gäller medel som till allra största delen kommer från medelstora och små inkomsttagare, vilka har betalt skatt för de pengar som sedan överlämnats till församlingen. För första gången står således den socialdemokratiska delen av Sveriges riksdag beredd att lägga en skatt på frivilliga gåvor till den kristna verksamheten i vårt land. Behovet av nybyggnad av kyrkor och därtill anslutna lokaler uppskattas f.n. till flera 10-tals miljoner kronor. På grund av att församlingarnas ekonomi redan från början är ansträngd tvingas man till stor offervillighet, mycket väl genomtänkt planering och stor sparsamhet vid denna byggnation. Här finns alltså redan återhållande faktorer som ger en garanti för att man inte sätter i gång med byggnation i onödan; någon liknande faktor finns i regel inte beträffande annan byggnation. Det stora behovet av lokaliteter för den sociala ungdomsverksamheten är i många fall manifesterat, och vi har all Ang. vissa skattepolitiska åtgärder, m.m. anledning att slå vakt om det frivilliga arbete som här bedrives. Vårt samhälle är statt i oavlåtlig utveckling på alla områden, och en förnyelse sker i allt raskare tempo. Inte minst i tätortsplaneringen ger sig detta till känna. I våra olika samhällstyper växer det ena bostadsområdet efter det andra fram, som kräver sina olika serviceanläggningar. För vårt materiella välstånd är det i regel väl sörjt. De nya bostadsområdena har emellertid sina problem att brottas med, inte minst då det gäller ungdomens fritidssysselsättning m.m. Det måste också finnas möjligheter att i dessa områden tillgodose människornas andliga behov. Den kyrkliga och frikyrkliga verksamheten har här en betydelsefull uppgift och är beredd att ställa sina resurser till samhällets förfogande för att lösa dessa problem. Denna verksamhet har en viktig funktion i vårt samhälle, och därför är det angeläget att sådana synpunkter kommer med i bilden vid samhällsplaneringen. Det skulle vara utomordentligt beklagligt om den andliga verksamheten i vårt samhälle som en följd av den nya förordningen bleve eftersatt eller rent av sattes ur funktion. Vi har i vårt moderna samhälle att brottas inte endast med ekonomiska utan även med andliga och moraliska problem. Jag kommer, herr talman, att instämma i det yrkande som herr Carlsson nyss har angivit.

Herr talman! Under den riksdagssession som nu pågår kommer vi att få behandla u-hjälpen vid flerfaldiga tillfällen. Vi diskuterade den ingående under remissdebatten för ungefär en månad sedan, och vi har under dagens debatt om skattepaketet redan delvis kommit in på problemet genom den vida översyn och analys av problematiken, som fru Lindström nyss gav från denna talarstol.

En kollega i andra kammaren, herr Ullsten, har skrivit en del artiklar i ämnet.

Jag anser, herr talman, det alldeles nödvändigt att inledningsvis klart säga ifrån att vilket beslut som än fattas i dag — och jag tror dessvärre att utgången redan nu är ganska viss — kommer detta inte att bli förhållandet. SIDA har möjligheter att fullfölja utlovade projekt med hjälp av de anslag som begäres i statsverkspropositionen. SIDA har ingen anledning att rygga några av de bindande kontrakt som man har ingått med regeringar i Asien och i Afrika.

Detta är alltså bakgrunden till den motion som vi har lämnat fram. Man kan givetvis diskutera vägarna att öka u-hjälpsanslagen. Mittenpartiernas bud är högre än vårt. Vi har för vår del stannat för ett förslag till ökning på ungefär 50 miljoner kronor. Fru Lindström har tidigare rätt ingående redogjort för de olika förslag till inkomstförstärkningar och besparingar, som har lagts fram i det dussintal motioner som vid årets riksdag berör u-hjälpsanslagen. För oss alla har det stått fullkomligt klart, att den motion som vi lämnade fram egentligen var principiellt oriktig. När jag säger principiellt oriktig menar jag helt enkelt att vår förhoppning är att u-hbjälpsanslagen en gång skall integreras i vår budget precis som — som fru Lindström uttryckte det — försvarskostnaderna, skolkostnaderna och utgifterna för den sociala omvårdnaden på olika fält.

Därför har vi i motionen stannat för att föreslå en höjning av folkpensionsavgiften. Vi har ansett att om man går skattevägen — och det är skattevägen man bör gå i en sådan här situation — kan man endast föreslå att ta ut skatt efter bärkraft. Vi vill inte föreslå en frimärksserie; det får en välgörenhetsprägel som vi icke vill se förbunden med u-landshjälpen över huvud taget, även om den givetvis i fortsättningen delvis måste bygga på enskilda bidrag. Vi har heller inte velat ta ut pengarna enbart från hyresgäster i hus som är byggda en viss tid på 1950-talet. Vi har inte heller velat föreslå en höjning av omsättningsskatten, vilken skulle drabba alla, både låginkomsttagare och högre inkomsttagare. Vi har funnit att en höjning av taket för folkpensionsavgiften i detta läge är det enda riktiga. Folkpensionsavgiften föreslås höjd till 3 procent och den bidrar med cirka 30 procent till statens totala kostnader för folkpensioneringen. I propositionen har man föreslagit höjningen till 1500 kronor. Vi har för vår del stannat för samma uttagningsprocent men höjt taket till 1750 kronor. Detta kommer — tvärt emot vad som påstås i den artikel i Dagens Nyheter som herr Ullsten har skrivit — icke att drabba enbart en viss bestämd mellangrupp av inkomsttagare. Vi har i vårt förslag stannat för ett uttag vid en årsinkomst på 41 000 kronor, vilket innebär en beskattningsbar inkomst på 31 000 kronor. Det är en höjning med 90 kronor i förhållande till propositionens förslag. Vid 32009 kronor i beskattningsbar inkomst blir uttaget 100 kronor, vid 33 000 kronor 150 kronor, vid 34000 kronor 200 kronor, vid 35 000 kronor och däröver 250 kronor.

Vi tycker att det är en rimlig utväg, då vi föreslår att man skattevägen skall ta ut dessa pengar från grupper som har större möjligheter att betala denna tillfälliga skatt för u-hjälpen än vad andra grupper har. Motionen har behandlats i andra lagutskottet, och en enda ledamot, medmotionären herr Svensson i Kungälv, har reserverat sig. Utskottet har anslutit sig till propositionens förslag om en höjning av folkpensionsavgiften till 5 procent. Man har däremot stannat vid propositionens tak. Det har påpekats att det finns en viss puckel i det för slag som har framförts i motionen, nämligen det förhållandet att i skiktet 30 000—335 000 kronor beskattningsbar inkomst skulle uttaget öka till 47 procent, medan marginalskatteuttaget för inkomstskiktet 35 000—40 000 kronor skulle kvarstå vid 42 procent. Vi medger att det måhända är en nackdel med förslaget. Men å andra sidan finns det möjligheter, såsom också påpekas i reservationen, att minska denna nackdel genom att justera skatteskalorna. Jag vill dessutom påpeka att utskottet självt, dock utan några som helst kommentarer i negativ riktning, konstaterar att redan den konstruktion som föreligger enligt statsverkspropositionen skapar en puckel, nämligen för de ensamstående. Detta är alltså inte någon engångsföreteelse. Även det förslag som har godtagits av majoriteten i andra lagutskottet uppvisar en puckel för vissa grupper av inkomsttagare. Vi tror trots allt att vårt förslag vore det lämpliga och riktiga. Vi anser att det endast skattevägen är möjligt att täcka det behov av ökade medel till u-hjälpen som behövs i år.

Men vi vill betona att för oss är och förblir skattevägen den rimligaste och riktigaste när man kräver ökade anslag till u-hjälpen. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad till andra lagutskottets utlåtande nr 2.

Herr talman! Den fråga jag närmast tänker beröra är förslaget till höjning av motorfordonsskaiten. Jag kan mycket väl förstå det dilemma som regeringen sitter i när det gäller att anskaffa medel för att betala de ökade utgifterna för den politik som man har bedrivit. Det får sedan bli väljarnas sak att fälla domen över den politiken. Men jag har svårt att inse att det kan vara riktigt att betala allmänna utgifter — Uddevallavarvets tillskott, u-hjälp eller utökning av regeringsdepartementen — med specialdestinerade medel. Med detta, herr talman, vill jag ha sagt att rent principiellt bör sådana förstärkningar av statsbudgeten ske över omsättningsskatt eller allmän inkomstskatt och inte över specialdestinerade medel. I det fallet är det bilismen jag främst tänker på. Vi hade föregående år en debatt om bilismen och vägkostnadsansvaret. Jag tillät mig då att säga att bilismen i och för sig är beredd att svara för de kostnader som den åsamkar. Utskottets ärade ordförande, herr John Ericsson, tyckte kanske att jag hade tagit till litet väl starka ord. Men jag vill trots det upprepa vad jag sade den gången. Det finns redan nu ett relativt hyggligt överskott i vägbudgeten på något mellan en och en och en halv miljard kronor. Vid sidan därav uttas det ju en rad pålagor av bilismen som går in i den allmänna budgeten. Formellt skall alla dessa nya 300 miljoner kronor föras till vägbudgeten, men de kommer ju inte att användas för några investeringar — jag skall återkomma till det.

Skatten på bensin och brännoljor har sedan 1954 höjts vid skilda tillfällen, och dessutom har ju den allmänna budgeten tillförts energiskatt på drivmedel och den femöring som vi beslutade vid förra årets riksdag. Accismedlen, även de beslutade efter 1954, tillförs ju den allmänna budgeten. Dessa extra pålagor, som uttas från bilismen och förs på den allmänna budgeten, kan beräknas uppgå till ungefär 900 miljoner kronor. Man kan alltså inte renodla skatteproblemet för bilismen genom att endast tala om de egentliga fordonsskatterna. När vi granskar kostnaderna för bilismen finner vi att det förelegat en möjlighet att inte höja de egentliga fordonsskatterna, vilket sammanhänger med att denna skatt inte är en skatt i vanlig mening utan vad jag skulle vilja kalla för en vägkostnadsavgift. Genom de avgifter som tagits ut på detta sätt och genom drivmedelsavgifterna har det gjorts investeringar i vägarna, vilket tillsammans gjort att transportkostnaderna kunnat hållas nere. De har faktiskt per enhet räknat sjunkit. Det är en investering som bilismen betalar, men som den sedan får ut återbäring på i form av förbättrade vägar. Det blir snabbare, effektivare och totalt sett billigare transporter. I detta fall avser man inte att göra en investering, men man tar väl ut avgiften. Detta innebär för bilismen enbart en ökad kostnad utan att det blir möjlighet till någon effektivisering genom den. Det är där jag menar att man har fört ett felaktigt resonemang. Detta gäller bilismen i sin helhet.

Detta är i och för sig ett märkligt uttalande, eftersom herr Wärnberg står bakom ett förslag att höja avgifterna väsentligt, framför allt just för lastbilstrafiken. Särskilt som det sitter en utredning som skall försöka analysera dessa problem är det märkligt att en prominent företrädare för bevillningsutskottet tar en hörsägen till intäkt för att betunga lastbilismen med 100—120 miljoner kronor extra. Den motivering som finansministern och jämväl utskottsmajoriteten har, nämligen att man inte skall rubba avvägningen mellan de olika fordonsslagen, bär, vågar jag säga, vittne om att man inte satt sig in i problematiken. Det speciella med denna skatt är att den är progressiv. Låt mig göra en kanske något halsbrytande jämförelse med inkomstskatten och säga att vi i ett svep skulle höja den med 50 procent. Det skulle innebära att en person som har en 20-procentig marginalskatt skulle få 30 procent i skatt, medan den som redan förut har 70 procent skulle komma upp i 105 procent. Man kan icke tillämpa en generell procentskatt med en progressiv skala. Det borde man ha insett i utskottet när man behandlade denna fråga. Huvudmotivet till vår motion 1I:587 och II: 699 är alltså inte att bilismen i och för sig inte skall belastas med kostnader om det faktiskt visats att den skall svara för dessa kostnader. Vårt huvudskäl är i stället att det är fråga om ett pålägg som saknar verklighetsunderlag och som dessutom drabbar näringslivet särskilt svårt, ty transporterna är en integrerad del i produktionen. Därtill kommer pålagan att drabba framför allt exportvarorna, eftersom transportkostnaden exempelvis för malm och trävaror utgör en betydande del. Man säger i utskottets utlåtande att ökningen av taxorna kommer att uppgå till ungefär 3 procent. Kostnadshöjningen utfaller mycket olika och kommer att variera från 2 och upp till 8 procent. En stor del av just de transporter jag här har talat om kommer att bli belastade av kostnadsökningar på omkring 6 procent. Det är så mycket mera beklagligt som höjningen kommer att inträda i ett läge då det torde vara mycket svårt att ta ut dessa kostnader i form av höjda priser på varorna. Redan nu är lönsamheten låg, och därtill kommer att avvägningen av olika typer av transporter på detta sätt rubbas. Den trafikpolitiska målsättning som riksdagen tidigare i enighet har antagit sätts ju med detta beslut ur spel, då det sägs att varje trafikgren skall bära sina egna kostnader. Herr talman! Det torde knappt löna mödan att yrka bifall till själva motionen. Man har i anslutning till utskottsutlåtandet avgivit en reservation, i vilken man i och för sig pekar på precis samma sak som jag här har tagit upp, nämligen att det har blivit en felaktig fördelning, men förutsätter att Kungl. Maj:t skall göra en snabbutredning och framlägga ett förslag, såvitt jag kan förstå, till en annan fördelning av den höjda fordonsskatten. Jag kan väl till nöds ansluta mig till det förslaget, om man nu inte haft det modet att själv lägga fram ett konkret förslag i anslutning till den motion jag här talar om. Jag vill därför, herr talman, yrka bifall till reservation nr 3. Jag vill sedan, herr talman, säga några ord beträffande investeringsavgiften. Jag har väckt en motion om undantag från denna avgift vid byggandet av reparationsverkstäder för arbetsmaskiner, traktorer och lastbilar, alltså den typ av verkstadsbyggnader som är direkt hänförlig till vanlig industriell verksamhet. Den kan annars ha blivit inrangerad i de vanliga bilverkstäderna, med vilka man, såvitt jag kan förstå, i huvudsak avsett reparationsverkstäder för personbilar och inte några sådana här speciallokaler.

Skulle det mera vettiga förslaget vinna bifall, nämligen att investeringsavgiften över huvud taget inte genomföres, blir det inte något problem, men det innebär alltså att jag inte har för avsikt att yrka bifall till den motion det här gäller.
Såvitt jag kan bedöma, skulle — om intet oförutsett inträffat — detta plenum kunna avslutas utan kvällsplenum, dock kanske under förutsättning att plenum fortsätter något längre än till kl. 17.00 — kanske till kl. 18.00 — vilket jag förmodar att kammarens ledamöter föredrar framför att återkomma hit till arbetsplenum på kvällen. Tillika vill jag lämna ett annat meddelande. Sedan fråga väckts om lämplig dag för behandling av = »skattepaketet» upptog talmanskonferensen frågan och förordade behandling i kamrarna i dag och icke, såsom ifrågasatts, för en vecka sedan, detta enär vid tidigare behandling än i dag tiden skulle ha blivit alltför knapp för behandlingen i utskott.

Herr talman! Byggnadsindustrien är ju en komplicerad apparat, och vi har också hört opinionsyttringar från projekteringsledet med vissa farhågor för konsekvensen av den proposition som behandlas i sammansatta bevillningsoch tredje lagutskottets utlåtande nr 1. Det är min uppfattning att de farhågor som där har framförts kunde ha visst fog, så länge man bara hade propositionstexten att hålla sig till. Men vid studium av pressreferat samt av de uttalanden som här har gjorts finner man att mycket av det som där nämns finns upptaget till behandling i utskottsbetänkandet. Inte minst har dessutom förtydliganden gjorts av det sammansatta utskottets ordförande. Det egentliga utskottsarbetet har utförts av de socialdemokratiska reservanterna. Som utskottets ordförande nämnde i sitt anförande har man haft att arbeta med alla de uppslag som kommit fram i den rika motionsfloden kring propositionen. Särskilt uppehöll han sig vid den motion som har sammanlagt 15 socialdemokratiska namn bakom sig i riksdagens båda kamrar. Vi som står bakom denna motion tycker att det initiativ som där tas har burit frukt på ett sätt som vi kan vara nöjda med. Reservanterna i utskottet har gett goda direktiv för utarbetandet av tillämpningsföreskrifter i denna lagstiftning. I utskottsutlåtandet sägs t.ex. att det är angeläget att dispensregeln inte tolkas alltför restriktivt. Det sägs vidare att det väsentliga syftet med avgiften snarare är att få till stånd ett uppskov av sådana projekt som utan allvarligare olägenheter kan igångsättas vid en senare tidpunkt. Men det sägs framför allt att dispens bör kunna medges när det är påkallat av lokaliseringsoch sysselsättningspolitiska skäl. Det har också förebådats en Översyn av tillståndsgivningslagen, och den frågan var en av punkterna i vår motion. Nu säger utskottets ordförande att trots att man går på ett avslag av denna motion är ju huvudsyftet att gynna de kommunala investeringarna, och det vill jag instämma i. De kommunala investeringarna sker — det skall vi inte blunda för i denna debatt — väsentligen på bostadsbyggandets område och på vårdområdena. Emellertid vill vi väl gärna att lokaliseringsoch arbetsmarknadsskäl kan ge utrymme även för andra kommunala investeringar än de prioriterade. Men det har inte varit vår avsikt att driva denna fråga längre. Det har också sagts att denna proposition inte bör medföra några farhågor för sysselsättningen inom byggnadsindustrien. Då byggnadsarbetarförbundets ordförande varit med i utskottsbehandlingen bör väl detta ställningstagande vara väl underbyggt. Jag vill bara peka på någonting som det kan vara anledning att följa när man undersöker verkningarna av lagstiftningen. Det är om bostadsbyggandet verkligen kommer att sysselsätta så mycket arbetskraft per investerad krona som de byggnader man nu ställer på framtiden. Det finns också en annan aspekt, nämligen arbetsmarknadsläget för en hel rad småindustrier ute i landet, som i viss utsträckning är uppbyggda på leveranser av mera specialiserade delar till byggnadsindustrien. Jag vill därför, herr talman, sluta med att för motionärernas räkning säga att vi är tillfredsställda med den skrivning som reservanterna har kommit fram till. Emellertid figurerar jag också under en annan motion, som i andra kammaren är framlagd av herr Josefsson i Halmstad m.fl. Vi har ifrågasatt en sänkning av den avgiftspliktiga bostadsytan till 60 kvadratmeter. Reservanterna i utskottet anser inte att vårt förslag är möjligt att tillmötesgå med hänsyn till att lagen om igångsättningstillstånd har en annan gräns, nämligen 80 kvadratmeter. Den motiveringen kan ha mycket för sig, men eftersom dessa två lagstiftningar av naturliga skäl alltid kommer att behandlas vid olika tillfällen, vill vi inte låta denna situation passera utan att aktualisera frågan. Jag kommer därför, herr talman, att ställa yrkande om bifall till den motionen.

Herr talman! Ett stort antal motioner har väckts i anslutning till Kungl. Maj:ts proposition nr 10 med förslag till förordning om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten. Då jag undertecknat motion nr 20 i denna kammare, vill jag säga några ord med anledning av denna motions hemställan som utmynnar i ett avslag på Kungl. Maj:ts förslag i vad avser investeringsavgift för byggandet av kyrkor och församlingshus, Redan nu föreligger stora svårigheter när det gäller byggandet av kyrkor. Sedan våren 1966 har man varit ytterst restriktiv när det gällt igångsättningstillstånden. Andra byggnadsföretag har bedömts som vida angelägnare. Hittills har det gällt arbetskraften, nu gäller det tydligen pengarna. Motiv för en reglering kan ju alltid finnas. Alla de objekt som nu skall beläggas med 23-procentig investeringsavgift kan ju stoppas utan någon avgift alls, om så önskas, men nu föreslås både tillstånd och investeringsavgift — en reglering lagd ovanpå en annan reglering. Skall det regleras, skall det tydligen regleras med eftertryck. En tidigare åtstramningspolitik, när det gällt kyrkbyggen har tydligen inte varit nog effektiv. Enligt byggnadsindustriens uppgifter kom kyrkor och samlingslokaler under 1966 näst sist i kön. Bensinstationer och parkeringsplatser igångsattes för 125 miljoner, kyrkor och samlingslokaler för 102 miljoner. Också en prioritering! nad byggnadskostnad av 400 000 kronor, som vill eller kan ge bort 100 000 till staten i form av investeringsavgift innan man ens börjat bygga? Man får naturligtvis vänta, och det är ju också avsikten med förslaget, men jag vill fråga: Hur mycket stiger byggnadskostnaderna under tiden fram till den 1 oktober 1968? Det är också lätt att räkna ut hur prövningen av igångsättningstillstånden då kommer att utfalla. Reservanterna talar redan nu om en Ööversyn av tillståndslagstiftningen, om problem uppstår efter den 30 september 1968. Man kan nog redan nu räkna ut att kyrkbyggen inte får någon förtur, när den s.k. investeringsexplosionen utlöses, då banker, affärsföretag och olika slag av serviceinrättningar med tyngden av sitt uppsamlade behov tränger på. Redan sammanställningen av byggnadsprojekten reparationsverkstäder, bensinstationer och kyrkor — är enligt min mening högst stötande. Så sekulariserat är tydligen samhället att en sådan sammanställning godtas i vida kretsar. Det måste i alla fall inge reflexioner av ganska säreget slag, att vi i dag i vårt land inte längre skulle ha möjligheter att på gängse villkor för exempelvis bostadsbyggande medge uppförandet av en kyrka eller en religiös samlingslokal, som en församling och dess medlemmar, kanske under en lång följd av år och på helt frivillig väg, satsat pengar till. Det måste betraktas närmast som oförsynt att dessa pengar, som tidigare varit föremål för inkomstbeskattning och som åstadkommits genom stora uppoffringar och i en känsla av ansvar för medmänniskor, skulle så hårt beskattas av staten. Insamlingar för dylika ändamål pågår ju också under en lång följd av år. Det man planerat måste nu skjutas på framtiden, och de förväntningar man haft förbyts 1 bitter besvikelse. Ändå är det inte detta som är det primära. Det primära är behovet och värdet av att dessa byggnader kommer till stånd. Nu är jag medveten om att det finns många som menar att om det är något som skall hänföras till icke prioriterat byggande, så är det naturligtvis kyrkor och församlingshus. Jag skall inte närmare skärskåda detta materialistiska synsätt, men läget i vårt folk måste i alla fall inge allvarlig oro. Brottsligheten ökar, och inom de borgerliga samhällsorganen står man ofta rådlös och famlande inför utvecklingen. — Ingen kan gärna förneka värdet av den uppbyggande verksamhet som utgår från de religiösa samfunden. Företrädare för broderskapsrörelsen inom det socialdemokratiska partiet brukar också med ganska stor skärpa framhålla detta. Det skall bli ganska intressant att se, hur denna grupp inom det socialdemokratiska partiet kommer att ställa sig i den stundande voteringen. Inte minst med hänsyn till den alltmer ökade urbaniseringen med åtföljande anhopning av människor i städer och tätorter måste det vara syn nerligen angeläget att ifrågavarande byggnation inte bara undantas från denna investeringsavgift utan på allt sätt stödjes och uppmuntras. I vilket läge vi än befinner oss är det här fråga om projekt av mindre samhällsekonomisk och arbetsmarknadspolitisk betydelse. Herr talman! Jag kommer i första hand att yrka bifall till utskottets hemställan med avslag på proposition nr 10 och i andra hand kommer jag att yrka bifall till det yrkande som i debatten framförts av herr Eric Carlsson.

Herr talman! Inledningsvis ber jag att få helt instämma i de anföranden som tidigare här hållits av högerledamöterna Gösta Jacobsson, Yngve Nilsson och Yngve Holmberg och i vilka hela förslaget om införandet av en investeringsavgift ägnats en ingående och saklig kritik. Närmast därefter vill jag instämma jämväl i herr Svenungssons anförande i vilket han redovisar hur man käner det i kyrkliga kretsar när man tar del av det här förslaget. Också enligt min uppfattning är den offervilja som på kyrkligt håll främst inom frikyrkorna — visas för åstadkommande av nya lokaler verkligt imponerande. Den är förtjänt av allmän uppskattning och ej av föreslagen straffbeskattning. Härefter ber jag att i korthet få beröra ett annat område, där oron inför regeringsförslaget också är mycket stor, nämligen idrottsrörelsen. Regeringsförslaget innebär ju bland annat att den aktuella investeringsavgiften på 25 procent skall drabba sådana arbeten som avser sporthall eller annan idrottsanläggning. Tjugu motionärer, representerande högern, folkpartiet och centerpartiet, har sökt belysa de allvarliga konsekvenser som ett bifall till propositionen skulle innebära. Motionärerna finner det ytterligt beklagligt att man i en tid då ungdomsbrottsligheten är ett stort samhällsproblem — dagligen får vi ju skrämmande påminnelser härom — på det sättet hindrar tillskapandet av de resurser som idrottsrörelsen så väl behöver för att kunna göra en bättre insats i ungdomsvården. Situationen är den att frivilligt arbetande idrottsledare är beredda att ta sig an skaror av ungdom men att det råder brist på lokaler och anläggningar. Dessas storlek skiftar helt naturligt. På ett håll kan det gälla en simhall eller en sporthall och på ett annat håll en mindre anläggning, för vars uppförande idrottsledare och aktiva kanske förklarat sig villiga att göra en personlig insats. Inte minst på landsbygden finns det nämligen alltjämt duktiga ungdomar och ledare som är så intresserade att de gärna offrar både tid och krafter för att egenhändigt hjälpa till vid byggandet av den behövliga och efterlängtade anläggningen. Idrottsrörelsen har inte sådana resurser att planerade byggen kan sättas i gång trots den fördyring som in vesteringsavgiften innebär, utan följden kommer otvivelaktigt att bli ett stopp för byggandet av alla idrottsanläggningar — vilket man i propositionen tydligen kallt räknat med! Detta, ärade kammarledamöter, har vi att konstatera samtidigt som det talas om att samhället nu skall samla sig till ett ordentligt stöd till idrottsrörelsen. I årets statsverksproposition har höjningen av det s.k. idrottsanslaget begränsats till tre miljoner kronor. Begränsningen är beklaglig men kan möjligen motiveras med den pågående utredningen om samhällets stöd till idrotten. Det är emellertid då viktigt att man inte genom nya bestämmelser försvårar idrottsrörelsens möjligheter. Utskottet har i sitt utlåtande framhållit hur hårt och onyanserat den föreslagna investeringsavgiften kommer att slå. Bevillningsutskottets ärade herr ordförande har ju också talat om hur blint den slår. För mig faller det sig naturligt att ta exempel från ett område, som ligger mig särskilt varmt om hjärtat, nämligen simhallsbyggandet. För några veckor sedan hade jag nöjet att vara med om invigningen av en simhall i Finspång, en progressiv köping med cirka 17 000 invånare. Glädjen där var stor över att man efter många års planering äntligen hade fått sin simhall klar. Alla förstod det värde som hallen hade för både gamla och unga, för både friska och handikappade. Den kommer förvisso också, liksom många andra simhallar och sporthallar, att betyda mycket för människors fysiska och psykiska hälsa och som en mycket effektiv ungdomsgård bli till stor glädje och bespara samhället avsevärda belopp inom både sjukvård och kriminalvård. I min hemstad, där det bor dubbelt så många människor som i Finspång, har av olika anledningar simhallsbyggandet skjutits framåt i tiden gång efter annan. Vi har ett gammalt bad sedan sekelskiftet. Det fyller inte dagens krav. Vi har ungefär 9 000 skolungdomar, och bl.a. en sjöbefälsskola, ett folkskolese minarium och en flygflottilj. Från alla dessa och många andra håll pressar man helt naturligt på och vill ha en simhall. Stadsfullmäktige har beslutat en sådan anläggning, och nu år 1967 skulle äntligen detta bygge sättas i gång. Olika andra projekt har hittills fått gå före. Senast igångsattes ett mycket efterlängtat ålderdomshem. Länge var det ovisst om ålderdomshemmet eller simhallen skulle byggas först. Nu blev det ålderdomshemmet. Häremot har ingen opponerat sig, men resultatet skulle nu alltså bli att simhallen inte skulle få påbörjas. Hade vi gjort tvärtom och börjat med simhallen, hade inga hinder funnits för att nu bygga ålderdomshemmet, eftersom detta ju ej omfattas av den nya förordningens bestämmelser. Det är förklarligt om vi i Kalmar — och detsamma är givetvis förhållandet på många andra platser — finner det ytterligt beklagligt med den störning i vår samhällsplanering som förslaget innebär. Man frågar sig onekligen om det är rimligt att samhället på föreslaget sätt vill hindra tillkomsten av en anläggning, av vilken det är ett skriande behov och som man nu är ytterligt angelägen om att få fram. Handlar vi rätt mot främst vår ungdom och handlar vi ekonomiskt klokt, när vi sätter direkt stopp för byggen av denna karaktär; anläggningar som betyder så mycket för att människorna skall vinna god psykisk och fysisk hälsa? Såvitt jag förstår gör vi det inte, och därför är förslaget för min del oacceptabelt även med den mjuka skrivning om generös dispensgivning som utskottets socialdemokratiska ledamöter har använt. Vartill den i praktiken förpliktar är nämligen mycket ovisst. Dess bättre yrkar nu utskottets majoritet avslag på hela förslaget. För min del delar jag utskottets uppfattning att de behov som förslaget avser att fylla med större fördel kan tillgodoses inom ramen för tillämpningen av gällande lagstiftning. Herr talman! Jag kommer senare att i första hand yrka bifall till utskottets hemställan. Om denna inte skulle bifallas av kammaren, kommer jag att i andra hand yrka bifall till motionsparet 1: 426 och II: 542, enligt vilket sporthallar och andra idrottsanläggningar föreslås bli fria från föreslagen investeringsavgift.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av föreliggande utlåtande från sammansatta bevillningsoch tredje lagutskottet.

Men utskottet säger att »den osäkerhet i konjunktursituationen som de senaste månaderna börjat göra sig gällande» inte motiverar en utbyggnad av det statliga regleringssystemet.

Att investeringsviljan är högre än vad som svarar mot resurserna, det erkänner sålunda även utskottsmajoriteten. Man kan förstå majoritetens dilemma.

Kommuner, företag, banker, bensinbolag, församlingar m.fl. kommer då plötsligt och i ett sammanhang att kasta sig ut på byggmarknaden för att fullfölja tidigare uppgjorda investeringsplaner. Det blir som att öppna en gigantisk dammlucka med uppladdade krav på hela byggsektorn, där all planering kommer att rasa samman. Kapitalmarknaden kommer att ställas inför orimliga krav. De industriinvesteringar som regeringen nu säger sig vilja uppmuntra kommer liksom bostadsbyggandet att trängas åt sidan av de investeringsbehov som laddats upp under förbudstiden. Löneglidningen, som varit särskilt stor inom byggsektorn, kommer att få ny näring.» Det är ju väldigt svårt att få de nämnda båda uppfattningarna att korrespondera med varandra.

Herr Gösta Jacobsson, som för Övrigt hör till undertecknarna av den nyss citerade högermotionen, var mycket pessimistisk. Han befarade att arbetslösheten, även om den senaste redovisningen visade någon ljusning, skulle komma att bestå. Han var inte övertygad om att bostadsbyggandet skulle ge full sysselsättning. På den punkten har jag en helt annan uppfattning. Jag utgår nämligen ifrån att den överenskommelse som nu är träffad mellan regeringen och bankerna och Ang. vissa skattepolitiska åtgärder, m.m. som bygger på en mycket hög igångsättning av bostadsbyggande redan första halvåret skall kunna infrias, och gör man detta blir det inte något som helst problem med sysselsättningen. Man kan då fråga sig: Hur är läget för dagen, och vilka påfrestningar kan vi räkna med under innevarande år? Om man först utgår ifrån begärda men ännu inte avgjorda ärenden inom den reglerade sektorn, representerar dessa byggnadsprojekt en kostnad som överstiger tre miljarder kronor. Över hälften är sådana arbeten som drabbas av den föreslagna investeringsavgiften.

En mycket försiktig bedömning av vad detta kräver i fråga om arbetskraft ger vid handen — om man ser det i årsarbetare — ungefär storleksordningen 6 000 årsarbetare, vilket innebär att det tidvis självfallet krävs betydligt fler. Hur är då läget i övrigt på den prioriterade sektorn? Skall planerna för årets bostadsbyggande fullföljas, kommer vi redan om några månader att ha en mot dagens förhållande helt omvänd situation. Vi kommer att ha arbetskraftsbrist. Eftersläpningen från föregående år när det gäller igångsättning av bostadsbyggandet innebär väl att vi har fler än 10 000 lägenheter, som på grund av kreditpolitiken från föregående år inte har kunnat igångsättas förrän innevarande år. Den fastställda igångsättningsplanen för årets 90000 lägenheter, den plan som legat till grund för uppgörelsen mellan bankerna och regeringen, innebär att vi un der första kvartalet skall sätta i gång med byggandet av 10 000—15 000 lägenheter, andra kvartalet ungefär 30 000 lägenheter. Det innebär en igångsättning under första halvåret av sammanlagt 55000 lägenheter, inklusive eftersläpningen. Det representerar en storleksordning som vi aldrig tidigare haft i detta land under en så pass kort tid. Tredje kvartalet skall det sättas i gång ytterligare cirka 30 000 lägenheter och fjärde kvartalet återstoden, mellan 15 000 och 20 000 lägenheter. Detta är nödvändigt därest man skall komma ifrån det förhållande som har varit rådande under både år 1965 och år 1966 och som är en av de väsentligaste orsakerna till den höga arbetslöshet som byggnadsarbetarna har haft. Men det är också nödvändigt om man skall kunna trygga den fulla och jämna sysselsättningen under nästa vinterhalvår. Problemet, så som jag ser det, är sålunda inte att här söka få i gång så många arbetstillfällen som möjligt just nu. Om man skulle ha förebyggt den nuvarande arbetslösheten skulle det självfallet ha skett genom långt tidigare vidtagna åtgärder. Problemet blir enligt min uppfattning arbetskraftsbristen som i fråga om vissa yrkeskategorier och på vissa orter redan nu borde bli föremål för uppmärksamhet och för planläggning av ofrånkomliga åtgärder. Menar man allvar med förtursrätten för bostäder och för industriinvesteringar kan man inte komma ifrån praktiska åtgärder som syftar till en begränsning på andra områden. Investeringsavgiften är inte för mig någon helig åtgärd, men något annat alternativ har icke redovisats eller föreslagits. Uppstår den situationen att avgiftsbelagda arbeten måste igångsättas, så utgör § 16 i förordningen en säkerhetsventil både ur sysselsättningssynpunkt och ur igångsättningssynpunkt. Med den utformning av den praktiska tillämpningen som reservanterna har föreslagit torde inte några betänkligheter på den punkten föreligga. Jag vill, herr talman, med det anförda senare yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Herr John Ericsson yttrade i debattens början några ord om serviceorgan i nybyggda bostadsområden, och innebörden var att nödvändiga sådana skulle kunna befrias från den 25-procentiga investeringsavgiften. Herr Wärnberg förtydligade något senare herr John Ericssons uttalande, då han direkt talade om affärscentra. Jag skulle be att få besvära kammaren med att föra resonemanget ett litet steg vidare.

Skulle bevillningsutskottets ordförande eller herr Wärnberg vilja bekräfta, att jag har fattat detta rätt, ty jag tror att det skulle vara av väsentligt värde för butikshandeln i dess olika former att få ett klarläggande. Det är väl så, att detta sker bäst här och nu och i ett, som jag hoppas, auktoritativt uttalande av bevillningsutskottets ordförande. Jag vill sedan ta upp en liien sak i ett annat ärende, och det är med anledning av vad herr Ferdinand Nilsson alldeles nyss här yttrade. Det är naturligtvis litet otacksamt att komma upp i talarstolen alldeles efter honom, ty jag kan ju inte på något sätt tävla med honom när det gäller hans framförande, ur - underhållningssynpunkt t.ex., men jag var ju intresserad att få klart för mig att det var herr Ferdinand Nilsson som var författare till den stencil som här delades ut för några timmar sedan och som beredde oss huvudbry. Det var väl litet väl pessimistiskt att förutsätta att alla förslag skulle falla. Jag har en varm förhoppning om att ett av de säryrkanden som kommer att ställas, nämligen herr Eric Carlssons andrahandsyrkande = beträffande de kyrkliga lokalerna, verkligen skall kunna vinna kammarens bifall.

Men jag uppgav den planen och får anmäla, att jag tyvärr inte kan såsom en sistahands räddningsplanka biträda herr Ferdinand Nilssons yrkande i stencilen på grund av denna olyckliga sammankoppling.

Herr talman! Herr Lundbergs fråga, huruvida man skall lämna dispens för varuhus, är naturligtvis av den karaktären att jag är väl medveten om faran av att stå här och försöka tolka vad regeringen i framtiden kommer att göra. Vad vi har sagt i utskottsutlåtandet är, att i den mån det sker nybebyggelse i ett bostadsområde är det naturligtvis rimligt att det skapas serviceanordningar, som är nödvändiga för befolkningens trivsel. Om herr Lundbergs fråga gäller om man skall få bygga varuhus i områden som sedan länge är exploaterade, tycker jag för min del att man skall vänta med sådant. Det föreligger nämligen inte samma behov för det som i det förstnämnda fallet. I övrigt tror jag att denna dispensregel kommer att klarna relativt snart, och att herr Lundberg skall ge sig till tåls tills han får se hur Kungl. Maj:t tolkar dispensreglerna.

Herr talman! Jag uppträder så här långt ner på talarlistan, ty jag ville vänta tills några av dem som yttrat sig om andra lagutskottets utlåtande hade fått tillfälle att säga sin mening.

Fru Lindström räknade upp alla de olika motioner som har väckts i frågan och som har tagit sikte på antingen att få fram de medel, som erfordras för ökad u-hjälp, eller att göra besparingar för att skapa samma utrymme. Det var ett stort antal. Statsutskottet har ju fått ta del av statsverkspropositionen, som bland annat innehåller förslaget till anslag för u-hjälpen. Statsutskottet har följaktligen fått alla de motioner som rör besparingar. Det har inte funnits möjligheter att bilda ett sammansatt utskott tillsammans med statsutskottet och räkna med att propositionerna nr 7 och 10 skulle kunna behandlas i en sådan ordning, att beslut kunde fattas under februari månad. Omsättningsskatten, om den beslutas, skall träda i kraft redan den 1 mars.

Andra lagutskottet hade ju inte att behandla mer än en motion om höjd folkpensionsavgift, och eftersom det inte finns fler än en reservant — och han står på motionen — så måste det också tolkas så, att man inom andra lagutskottet har funnit att det inte var någon lämplig väg att på det sätt som är föreslaget ytterligare höja folkpensionsavgiften. För det första skulle ju belastningen träffa endast inkomsttagare från och med skiktet 30 000— 35 000 kronor. Det skulle verka irrationellt på skatteskalorna. I synnerhet sedan folkpensionsavgiften numera inte är avdragsgill vid beskattningen har den ju karaktären av specialskatt, och man kan följaktligen inte öka uttaget hur långt som helst utan att också pröva frågan om en justering av skatteskalorna i övrigt. För en gift inkomsttagare sammanfaller folkpensionsavgiftsuttaget, från botten upp till 30 000 kronors-strecket, med en skiftning av skatteskalan. Före 30 000 är skatteuttaget 34 procent. Efter det man nått 30 000 kronors-strecket är uttaget 42 procent.

Nu är det väl ytterst få som betalar full avgift under hela intjänandetiden — om vi nu skall använda det uttrycket — men det är faktiskt ändå ganska många som redan vid tidig ålder, t.ex. 35 år, har inkomster på 30 000 kronor och däröver. För dem skulle följaktligen, framför allt med hänsyn till att den icke är avdragsgill vid beskattningen, motsvara mer än den folkpensionsförmån som följer med avgiftsbetalningen. Ytterligare en invändning, som framfördes i utskottet, gällde att det här var fråga om att täcka kostnaden för ett enda år. Det gällde 50 miljoner kronor. Till de 400 miljoner kronor, som anslaget upptages till i statsverkspropositionen, skall alla skattebetalare bidraga genom utdebitering som följer av vederbörandes inkomst. Den vägen får man väl också välja när u-landsanslaget skall höjas i fortsättningen. Målet är ju att man så snart som möjligt skall komma upp till en procent av nationalinkomsten, och det finns ju ingen möjlighet att komma dithän genom att fortsätta att höja folkpensionsavgiften. Följaktligen skulle det bli en avgift, som mellanskiktet, inkomsttagare mellan 30 000 —35 000 kronor, under alla förhållanden skulle få betala och därtill på vanligt sätt bidraga till kostnaden för ulandshjälpen i övrigt. Jag begär inte att motionärerna skall godtaga detta såsom en tillfredsställande motivering för det yrkande om av slag på motionen, som föreligger i utlåtandet, men jag hoppas att de i varje fall tar det som en någorlunda hygglig förklaring till att man inte har kunnat komma fram till ett bifall.

Herr talman! Jag tror inte att det är någon idé att i denna sena stund av debatten gå in på en längre argumentering om folkpensionsavgifterna. Jag har tidigare behandlat detta i mitt anförande. Jag vill bara peka på att vårt förslag innebär en väg att höja statens inkomster. Det har också betonats att folkpensionsavgifterna icke täcker de verkliga utgifterna. Det kommer alltså att finnas möjligheter att använda detta instrument med föreslagen ökning till 1750 kr. även i framtiden. Det har varit ett förslag från motionärerna att höja statens inkomster för att under innevarande år ge en, som vi ser det, synnerligen nödvändig hjälp till ökning av u-hjälpsanslaget.

Herr talman! Jag kommer tillbaka till investeringsavgiften. Herr Knut Johansson lämnade nyss en mycket intressant skildring med utförliga sakuppgifter av det beräknade läget på byggnadsmarknaden inför de närmaste månaderna. Han gjorde också en beräkning av den totalvolym som här kunde tänkas komma i fråga. Jag tyckte nog att han överdrev min pessimism. Jag vill inte förneka att han kan ha rätt i sin uppfattning om konjunkturbedömningen, fastän jag inte tror det. Jag tror inte heller att han har rätt i sina beräkningar. Alla sådana här beräkningar om vad man kan rå med brukar ofta slå fel. Bl.a. brukar projekteringarna ligga efter, och de snabba lappkasten inom bostadsbyggandet brukar vara förenade med mycket stora svårigheter. Men, herr talman, här råder ett stort mysterium. Varför tror reservanterna inte på systemet med igångsättningstillstånden? Herr Knut Johansson låtsade nästan som om de inte existerade. Varför har detta system inte fungerat? Jag har ställt frågan förut, men jag har inte fått något svar. Det verkar nästan som om det hade gjort fiasko. Jag vill emellertid inte tro det. Herr Knut Johansson sade — jag noterar det med tillfredsställelse — att investeringsavgiften för honom inte var någon helig ko, eller hur han nu uttryckte det. Utskottsmajoriteten har menat, att tillräckliga möjligheter torde föreligga att hålla styr på den strida strömmen av nya projekt genom systemet med igångsättningstillstånd. Vi behöver inte något dubbel system med alla de olägenheter ett sådant system kan medföra.